Fru talman! Det är bra att EU/EG förmodligen har bidragit till att fransmän och tyskar nu umgås med varandra på ett mera fredligt sätt. Det som skrämmer mig i EU-projektet, och också i den debatt som pågår i Sverige, är den växande Västeuropanationalismen. Man talar som Carl Bildt i sin bok om Europa som civilisationens vagga och om den kristna etiken. Man framhäver just europeerna som märkligare än alla andra folk. De beslut som de borgerliga partierna har fattat här i riksdagen om att de kristna värderingarna skall hävdas i skolan är också ett led i det som bidrar till främlingsfientlighet och väcker aggressioner bland de grupper som kommer hit som invandrare och flyktingar. De känner att de också har rätt att hävda sina mera fundamentalistiska varianter av sina religioner osv. Jag såg en siffra, Sten Andersson, som visade att utländska medborgare 1967 lönemässigt låg väsentligt högre i genomsnitt än svenskarna. Grundförklaringen är naturligtvis att vi då hade en arbetskraftsinvandring och att arbetslösheten bland invandrare var mycket låg. Jag vet inte exakt när Sten Andersson var på Kockums, men jag tror att det var en annan tid, en annan situation. I dag har vi alltså fått nya grupperingar av utländska medborgare där det förekommer diskriminering. Jag kan inte svara på frågan om den turkiska städerskan, var hon ligger i genomsnitt. Men jag tror att problemet är allvarligast bland relativt väl utbildade utländska medborgare. Jag känner till att det inom universitetsvärlden är oerhörda problem för utländska medborgare, framför allt för sådana som kommer från andra kontinenter, att få arbeten som är likvärdiga med svenskars med likvärdig lön och med utgångspunkt från deras kunskaper. Jag tror att det är bra att vi för den här debatten i dag. Jag tycker att vi kan sluta med att slå fast att det stora problemet är att det finns en utbredd flyktingfientlighet i Sverige. Den hoppas jag att vi alla skall hjälpa till att på alla sätt bekämpa.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat statsrådet Ulf Dinkelspiel om vilka åtgärder som regeringen avser vidta för att införseln av narkotika skall kunna bekämpas effektivt när Tullens stickprovskontroller försvinner. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det närmast ankommer på mig att svara på interpellationen. Låt mig först säga att jag är enig med Sten Andersson om att ett medlemskap i EU inte är problemfritt när det gäller narkotikabrottsligheten och att det är viktigt att det förs en öppen diskussion om dessa frågor före folkomröstningen. Samtidigt vill jag understryka att det svenska narkotikapolitiska målet ligger fast. Vi skall skapa ett narkotikafritt samhälIe! Det ändrar vi inte. Det målet är självfallet inte heller oförenligt med ett svenskt medlemskap i EU. Den svenska narkotikapolitiken skiljer sig från andra länders genom att den utgör en helhet som bygger på fyra hörnstenar: förebyggande arbete, narkotikakontroll, internationellt samarbete och vård och behandling. Genom denna helhetsstrategi har Sverige hittills klarat sig förhålIandevis bra jämfört med andra länder i Europa. De olika insatserna kompletterar och förstärker varandra. Det är också viktigt att använda alla typer av insatser, eftersom ingen av dem ensam kan lösa narkotikaproblemen. När det sedan gäller Sten Anderssons fråga är det riktigt att den inre gränskontrollen, dvs. den mot andra EU-länder, försvinner i sin nuvarande form när Sverige blir medlem i den europeiska unionen. Jag vill emellertid redan här understryka att vi trots det enligt Romfördraget har möjlighet att behålla restriktioner i fråga om fri rörlighet över våra inre gränser, bl.a. för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt av hänsyn till skyddet för liv och hälsa. Vi kan således fortsätta med kontrollverksamheten bl.a. när det gäller narkotika. Detta är viktigt att understryka. Det har emellanåt framstått i den allmänna debatten som om vi i Sverige skulle vara tvungna att ge upp den här typen av kontroll. Det är vi inte! Däremot behöver den förändras så att den inte innebär ett hinder mot den grundläggande tanken med EU nämligen en fri inre marknad. Ibland höjs röster för att behålla eller t.o.m. förstärka gränskontrollerna för att på så sätt begränsa rörelsefriheten för personer i syfte att försvåra brottslig verksamhet. Det vore enligt min mening att gå bakåt i utvecklingen Det hör i stälIet framtiden till att utveckla och underlätta möjligheterna att resa, bosätta sig, skaffa arbete, skapa handelsutbyte och andra kontakter melIan människorna i olika länder. Den internationella brottsligheten har för övrigt redan sedan lång tid visat sin förmåga att finna vägar förbi gränskontroller och formella hinder mot rörlighet över gränserna. Vad händer nu inom EU med frågor om fri rörlighet och gränskontrolIer, och vad har Sverige vidtagit för åtgärder för att vara så väl förberett som möjligt vid ett inträde i unionen? Inom EU infördes den 1 januari 1993 fri rörlighet för varor, tjänster och kapital. Den fria rörligheten för personer, som också är en av de grundläggande friheterna i EU, har ännu inte kunnat genomföras fullt ut. Det hänger samman med att länderna ännu inte helt och fullt har infört sådana rutiner att en gränsövergång kan fungera utan tidsödande hinder och samtidigt möjliggöra en fullgod kontroll för att förhindra smuggling av exempelvis narkotika. Dessa s.k. kompensatoriska åtgärder, dvs. åtgärder som är avsedda att förhindra att den fria rörligheten över gränserna får negativa konsekvenser i form av t.ex. ökad illegal narkotikahandel, faller i huvudsak utanför EG-rätten och regleras genom särskilda konventioner eller andra former av mellanstatligt samarbete. Till de kompensatoriska åtgärderna hör en förstärkning av kontrollen vid unionens yttre gränser. Regler om detta samarbete finns i den s.k. yttre gränskontrollkonventionen. Ett ökat samarbete mellan EU-ländernas polisoch tullorganisationer är ett annat exempel på kompensatoriska åtgärder. Här skall också nämnas det fördjupade samarbete inom det kriminalpolitiska området som successivt växer fram. En konvention om ett europeiskt informationssystem - BIS-konventionen - och en konvention om den europeiska kriminalpolisbyrån - Buropolär också under utarbetande. Bägge dessa är av stor betydelse för det kommande europeiska samarbetet. Det sker således en hel del inom den europeiska unionen när det gäller åtgärder mot narkotikabrottsligheten. Den svenska regeringen har vidtagit en rad åtgärder på detta område inför ett medlemskap i BU. Bl.a. tillsattes redan år 1992 en interdeparternental arbetsgrupp med uppgift att utreda frågor om gränskontroller och gränsformaliteter i ett BU-medlemskapsperspektiv. Den tog arbetsnamnet Gränskontrollgruppen. I gruppen har deltagit såväl departement som myndigheter, t.ex. tull och polis. Gränskontrollgruppen redovisade sin slutrapport i november 1993. I rapporten föreslogs att vissa frågor som gäller gränskontroller och andra kompensatoriska åtgärder skulle bli föremål för en fortsatt fördjupad utredning. Regeringen har, mot bakgrund av gruppens förslag, nyligen tillsatt två utredningar inom ramen för kommitteväsendet, som tar sikte på gränskontrollfrågor. Den ena gäller främst frågan om hur Sverige som BU-rnedlem skall organisera sin kontroll av den yttre gränsen. Den kommer enligt direktiven att lägga fram förslag till hur tull, polis och kustbevakning kan utveckla nya arbetsmetoder och samarbetsformer, dels med varandra, dels med motsvarande organ i andra länder. Detta kommer att ske med beaktande av den tidigare nämnda yttre gränskontrollkonventionen. BU-perspektiv, är en parlamentarisk utredning som enligt direktiven har till uppgift att utarbeta förslag till hur Sverige vid ett BU-rnedlemskap skall förhindra ett ökat inflöde av narkotika och illegala vapen i landet. I utredningsdirektiven slås fast att avskaffandet av de traditionella gränskontrollerna vid de inre gränserna inte hindrar att polis och tull ingriper mot resande med varor från andra BU-länder på grund av misstänkt beteende eller informationer från det internationella polis och tullsamarbetet. Ingripanden kan t.ex. bygga på s.k. riskprofiler eller uppgifter från underrättelseverksamhet. Det kan mycket väl ske i anslutning till gränsen men får inte ha formen av rutinmässig gränskontroll.

Bl.a. har det framförts tankar på att polis och tullpersonal skall arbeta i gemensamma grupper i anslutning till gränser, hamnar och flygplatser för att ta till vara den samlade kompetensen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det för närvarande pågår ett intensivt och kreativt utvecklingsarbete kring dessa frågor både inom EU och i Sverige. Jag är övertygad om att vi med nya moderna metoder, ett välutvecklat samarbete med andra länder och egna skickliga insatser - inte minst från tulloch polis - kommer att uppnå bättre resultat i kampen mot narkotikabrottsligheten än vi kan nå i dag.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag är en varm EU-anhängare. Jag anser att Sverige måste gå med i EU, men jag är glad över att statsrådet håller med mig om att det finns problem som skall diskuteras före folkomröstningen och inte efteråt. Det är också bra att vi är överens om att ett av problemen handlar om knarket. Det är bra att vår ambition är att vi skall ha ett knarkfritt samhälle. Sverige säger ett absolut nej till den liberalism som i dag tyvärr finns i en delländer ute i Europa, även i vissa stater som är medlemmar i EU. Bakgrunden till min interpellation var en text som jag läste i Text TV när regeringen hade fattat ett beslut kring narkotikan och ett EU-medlemskap. Jag citerade texten i min interpellation. Den var litet provokativoch nonchalant. Det står bl.a.: "Många befarar att Sverige då översvämmas av narkotika. Regeringen hävdar att det inte är något problem utan att tulloch polis får hitta andra arbetsmetoder." Det låter som skrivbordsspråk. Det är kanske inte så lätt i verkligheten. Fru talman! Sedan lång tid tillbaka har det varit en fri rörlighet, passfrihet, mellan de nordiska länderna. Trots det har vi haft stickprovskontroller vid gränserna. Det har fungerat bra. Ärligt talat tror jag inte att det är många människor som skulle ha något emot att tullen fortsätter med denna stickprovskontroll om avsikten är att t.ex. fånga upp knark eller dem som smugglar vapen. Nu försvinner den inre kontrollen. Jag kan förstå detta ur EU:s synpunkt. EU består ju i dag av en del länder i Europa. Om man t.ex. vill smuggla knark mellan Frankrike och Tyskland eller mellan Holland och Belgien är det en bagatell. Man kan bara gå på baksidan av tullstationen. Där har tuIlen alltså inte samma betydelse som i Sverige. Till Sverige - som är som en liten ö måste man som regel komma via en hamn. Faktum är - det går inte att bortse ifrån att det är tuIlen som har gjort de största beslagen i Sverige hittills. Jag tror att siffran ligger runt 80 %. Om man reducerar den möjligheten gör man det onödigt svårt för sig. Häromdagen läste jag i Malmötidningarna om en mycket effektiv gränsstyrka nere i Malmö. Den hade uppnått mycket goda resultat. Enligt Tullverket är man i dag tveksam till om gränsstyrkan kan arbeta med sin nuvarande form och organisation. Det är också uppenbart att polisen har en ytterst svår uppgift. Det krävs enorma personalresurser för att spåra upp knarket när det väl har kommit in i landet. Det kostar mycket pengar, och hittintills har effektiviteten varit alltför liten. Det är också bra att EV skärper de yttre gränskontrollerna gentemot omvärlden, men vi vet att en av de största exportörerna av knark till Sverige är ett land som i dag är medlem i EV. Därför är det viktigt att vi även har en bra kontroll mellan EV-länderna och en effektivorganisation för att bemöta dessa problem. Nu pratas det om nya organisationer. Vi har varit med i Interpol sedan Hedenhöstiden, höll jag på att säga. Det är en stor organisation som omfattar många länder. Varför kan man inte förbättra den? Fru talman! Till sist vill jag säga att det i Frankrike och England finns ett system som ännu inte finns i Sverige. Där har man beslutat att tullen fortfarande skall kunna göra stickprov i hela landet - det vill den svenska tullen också kunna göra. Stickprov görs vid gränskontroller. Någon gång görs de för syns skull. Tullen kan t.ex. göra en kontroll på en motorväg mellan Paris och Lyon. Den möjligheten har den svenska tullen inte i dag, enligt svenska bestämmelser. Jag tycker att statsrådet borde kontrollera de erfarenheter som man har fått både i Frankrike och i Storbritannien, där tullen var som helst kan göra stickprovskontroller. I dag måste tullen ha en befogad misstanke för att ingripa. Om det visar sig att misstanken inte var skälig kan den enskilde tullaren bli anmäld. Då kan jag förstå att han eller hon på sikt väntar med att ingripa. Man vill inte bli prickad i onödan.
Fru talman! Debatten om framtiden för den restriktiva narkotikapolitiken består av två delar. Det handlar om de inre gränsernas roll inom den europeiska unionen vid ett svenskt medlemskap. Det handlar om den fria rörligheten för varor, tjänster, kapitaloch personer och andra avlägsnanden av handelshinder. Detta är stora och betydelsefulla händelser i Europa. Jag delar helt justitieministerns åsikt att det inte finns någon anledning att gå bakåt. Jag tror tvärtom att Sverige som medlem i den europeiska unionen skulle kunna bidra till att också avlägsna andra handelshinder. Vi är ett frihandelsland och har sådana traditioner. Problemet är att vi måste vara extremt tydliga när det gäller att begränsa rörligheten för varor som narkotika, för tjänster som den organiserade kriminaliteten står för och för den organiserade brottslighetens kapital, och också när det gäller att begränsa möjligheten för kriminella personer att röra sig fritt över gränserna. Kring dessa frågor finns det naturligtvis en djup medborgerlig oro. De kunskaper jag har och min tro på förnuftet har lärt mig att ingen människa och knappast något land vill ha mer droger och mer kriminalitet i sitt närområde eller inom sina gränser. Det gör att jag tror att justitieministerns slutsats är riktig. Jag tror inte att ett EV-medlemskap kommer att förvärra den svenska narkotikasituationen. Tvärtom kan det finnas möjligheter att vi kan förbättra läget. Problemet är som jag ser det ett annat, svårare. Det har att göra med de starka legaliserings och liberaliseringskrafter som finns ute i flera europeiska länder - både de som är medlemmar och de som inte är medlemmar i Europeiska unionen. Jag såg att justitieministern hade en första fäktning med en av de svenska förespråkarna för en liberalisering av narkotikapolitiken i TV-Aktuellt för 14 dagar sedan. Den kampen förde justitieministern perfekt, men jag tror att vi måste ut och försöka påverka den europeiska opinionen och europeiska politiker i länderna runt omkring oss på ett mycket mer offensivt och aktivt sätt. De nordiska länder som nu ansöker om medlemskap i den europeiska unionen har en mycket restriktiv syn på narkotikapolitiken. I många andra länder är det snarare tvärtom. Det är inte officiellt och det gäller inte FN :s konventioner på narkotikaområdet. Det står inte skrivet, men det rör sig på djupet. 58 ganska stora städer har nu i det som kallas Frankfurtdeklarationen enats om att arbeta för en legalisering och en liberalisering av narkotikapolitiken. Den 24 februari avslogs i en omröstning i EU-parlamentet med mycket knapp marginal ett betänkande från en kommit te som föreslog en avkriminalisering av narkotika för eget bruk. Det är allvarliga tendenser. Även om EU-parlamentet gubevars mest är en diskussionsklubb och makten ligger hos de enskilda länderna är det ändå saker som vi måste ta oss en allvarlig funderare på. Ingvar Carlsson och de norska och finländska socialdemokratiska partiernas ordförande har i ett gemensamt brev till de andra socialdemokratiska och socialistiska partierna i Europa påpekat vilken den svenska hållningen är - ungfär som i justitieministerns svar. Vi har tagit initiativ till att lyfta fram frågan i det Europaparti som det socialdemokratiska partiet är medlem i. Vi har alla anledning att använda våra kontakter för att påverka där vi har möjlighet att påverka. Självfallet har regeringen den största tyngden, de största möjligheterna och också i detta fall det största ansvaret när det gäller att vara mycket tydlig. Min diskussionsfråga till justitieministern handlar om på vilket sätt hon anser att det är möjligt för regeringen att agera. Är det möjligt vid internationella kontakter? Är det möjligt att hålla fram den svenska restriktiva synen vid besök och anföranden i Europaparlamentet? Är det möjligt att framhålla den svenska synen vid regeringskontakter med olika länder inom den europeiska unionen, som ju sker varje vecka? Vore det möjligt för statsministern eller justitieministern att på regeringsnivå ta ett initiativ tillsammans med de övriga nordiska länderna, t.ex. vid Nordiska rådets session i denna plenisal nästa vecka ? Det skulle kunna vara en deklaration eller ett uttalande som framhåller behovet av en fortsatt restriktiv narkotikapolitik. Kan man tänka sig någon form av seminarium med både vetenskapsmän, forskare och politiker, där den svenska regeringen är värd? Sverige och andra i det avseendet goda krafter skulle kunna ställa sig i täten för en motrörelse när det gäller att påverka opinionen i Europa i dessa frågor.
Fru talman! Först vill jag ge några kommentarer till Sten Anderssons frågor. Stickprovskontroller försvinner i sin nuvarande form vid ett EU-medlemskap. Sten Andersson förde fram Sverige som speciellt, eftersom landet är om än inte en ö så dock en halvö. Vi har litet större möjligheter att kontrollera dem som kommer över våra gränser. I mitt svar nämnde jag att man på andra håll har fått högre effektivitet efter det att stickprovskontrollerna har plockats bort. Det land som jag då inte nämnde men avsåg var just ett land som utgör en ö: England. Där har man genom ett helt annat sätt att arbeta lyckats göra större kap än tidigare. Vi ser naturligtvis på hur man gör i olika länder när vi nu arbetar fram våra förslag till kompensatoriska åtgärder. Det som Sten Andersson säger om att tullen gör stora beslag är korrekt. Men vi skall komma ihåg att merparten av tullens beslag inte görs på grund av stickprovskontroller utan på grund av kunskaper till följd av internationell samverkan. Vi får utökade möjligheter till samverkan som medlemmar i den europeiska unionen. Widar Andersson efterlyser extrem tydlighet. Jag tror också att det är viktigt. Jag tror inte att det finns någon som svävar i villfarelse om regeringens syn på narkotikan och våra narkotikapolitiska mål. Jag vill passa på att vid detta tillfälle ge en komplimang direkt till Widar Andersson. Ingen kan heller sväva i tvivelsmålom att Widar Andersson har precis samma mål som regeringen har. Jag hoppas och tror att Widar Andersson skall kunna medverka till att fler är lika tydliga. Jag inser också att det finns ett problem med den liberaliseringsdebatt - jag vill inte kalla det tendens - som finns. Det är inte en debatt som kan resultera i formella beslut som tvingar oss att ändra vår lagstiftning, men debatten är farlig. Jag är övertygad om att denna typ av debatt kan påverka osäkra föräldrar i deras uppfattning om hur de skall ställa sig till barnens eventuella experimenterande med narkotika. Det är den värsta skada som kan ske, därför att de som är bäst på att hindra narkotikamissbruket är de som står barnen närmast, nämligen föräldrarna. Därför måste vi alla agera på olika sätt. Jag kan nämna att jag inte deltar i något internationellt sammanhang utan att utnyttja tillfället att diskutera med mina kolleger. Jag vet också att vi på de flesta håll möts av mycket stor respekt och att fler och fler vänder sig till oss för att få vårt stöd mot de få länder där liberaliseringstanken har slagit rot. Det finns också skäl att notera att Stockholms stad jag tror att det är i april - står som värd för en konferens med syfte just att motarbeta liberaliseringstendenserna. Jag är som moderat mycket stolt över att det är ett moderat initiativ. Jag vill inte på något sätt polemisera, eftersom jag känner till Widar Anderssons uppfattning mycket klart. Jag är också tacksam och glad över att de nordiska socialdemokratiska partiledarna har uppmanat sina systerpartier ute i Europa att kämpa mot liberaliseringstendenserna. Det är ju socialdemokratiska partier i Europa som har ställt sig positiva i denna diskussion. Vi har alla ett stort ansvar, men socialdemokraterna har den bästa kanalen. Jag önskar att även miljöpartister och vänsterpartister i Sverige utnyttjar sina kanaler, eftersom Die Grtine ochkommunisterna är de andra två grupper i Europa som pläderar för en liberalisering. Vi hjälper till på alla sätt vi kan, och det är också mycket tydligt var vi står. Jag är övertygad om att framgången i Sverige beror på att det har rått så stor enighet. Jag vågar påstå att de partier i Sverige som har systerpartier med annan uppfattning har ett extra stort ansvar. Jag är övertygad om att Widar Andersson kommer att göra allt som står i hans makt för att vi skall kunna hjälpas åt.
Fru talman! Jag har också sett uppgifterna från Storbritannien. Där har man i dag skaffat sig ett instrument som gör att man kan göra stickprovskontroller över hela ön. Den möjligheten är inte påtänkt i dag enligt representanter för Tullen. De säger att det är bra om man vid ett EU-medlemskap kan få den möjlighet som i dag både fransk och brittisk tull har. Statsrådet säger att det inte är stickprovskontrollerna som ger mest effektivitet, men om man frågar tullarna på fältet säger de att det är så. Vem som har rätt vet jag inte. Men de påstår i varje fall att det är på det sättet. Jag har litet svårt att förstå varför man tar bort ett instrument som trots allt tar 80 % av den narkotika som beslagtas i Sverige. Det är helt uppenbart att mycket kommer att föras in den väg där man tidigare har stoppat. Jag har svårt att förstå att rörligheten skulle begränsas. Om jag kommer till Sverige antingen via en flygplats, och passerar tullen där, eller via ett färjeläge, tar det inte så många minuter. Av alla dem som anländer med ett ekipage är det ett par stycken som man plockar ut och tittar på. Men trots att man inte tar ut fler har man ändå haft denna stora effekt. Nu vet jag om att vi inte kan behålla det system vi har i dag. Ändå ber jag att statsrådet tittar på det land - Storbritannien, som statsrådet själv refererar till där man har ökat effektiviteten och ser efter varför man har gjort det, och att tullen i Sverige - när vi förhoppningsvis blir medlemmar i EU - får exakt de möjligheter som man har i dag, med vilka man tydligen är så framgångsrik både i Frankrike och Storbritannien.
Fru talman! Den svenska enigheten är, som justitieministern underströk, en väldig styrka. Självfallet har partierna och naturligtvis också andra folkrörelseorganisationer ett stor ansvar i sina kontakter, vilket jag också sade. Regeringen kan i det här fallet företräda inte bara en i stort sett enig riksdag utan också ett enigt folk. De allra flesta svenska medborgare har en mycket negativ inställning till narkotika, och det måste vi använda. Det jag sade om regeringen var inte någon kritik riktad mot Moderata samlingspartiet. Regeringen har ett oerhört stort ansvar i kontakten med andra regeringar, med EU-organ, osv. Är det något ansvar som faller litet extra på Moderata samlingspartiet är det detta. Moderaterna är sedan 20-25 år det stora Europapartiet. Det är nu kanske litet mer än övriga partier vid sina drömmars mål vid ett EU-avtal. Detta ger ett extra stort ansvar att inte blunda för de saker som t.ex. Sten Andersson i Malmö för fram i sin iver att nu äntligen bli medlemmar i denna europeiska union. Man får inte blunda för dessa svårigheter. Själv vill jag säga att jag har oerhört svårt att tänka mig att Sverige skulle acceptera en ordning vid sina gränser där det blir lättare att föra in narkotika. Resultaten av de två kommittéer eller utredningar som nu pågår kan i mina ögon bara bli ett, dvs. någonting som liknar den engelska situationen. Allting annat som ett resultat av utredningarna och kommittéerna skulle bli en ordning där man från tull, polis och allmänhet kan känna misstro över möjligheterna att begränsa införseln. Alla sådana resultat måste avvisas med skärpa. Det finns ingen anledning för oss att göra så. Fru talman! Narkotikasituationen ute i Europa är intimt förknippad med en enormt hög arbetslöshet och en stor fattigdom bara några timmars flygresa härifrån. Den är också förknippad med en ganska stor informell eller svart sektor och arbetsmarknad som finns i många länder, inget land undantaget. Därmed måste man se frågorna om narkotikan, de höga siffrorna för arbetslöshet som vi har i många europeiska länder, den svarta marknaden och den organiserade kriminaliteten som ett stort och allvarligt hot mot själva demokratin. Det kommer att undergräva trovärdigheten inte bara hos föräldrarna - fru justitieminister - utan också hos politiker, engagerade demokrater och aktiva medborgare i stort. Därför är det oerhört viktigt att regeringen är offensivoch mycket tydlig i dessa frågor.
Fru talman! Det arbete som regeringen bedriver, och som jag också nämnde i mitt svar, syftar just till att vi skall kunna utnyttja de resurser vi har för att förhoppningsvis bli ännu bättre på att komma åt narkotika, och naturligtvis även illegala vapen och liknande, på väg till eller i Sverige. Jag vågar påstå att vi har alla förutsättningar att bli bättre, eftersom vi vid ett medlemskap i den europeiska unionen får lösgjort stora resurser inom Tullen som i dag är engagerade i import och exporthantering vid våra gränser. Det är det som större delen av Tullens resurser används för, och större delen av importen och exporten går mellan Sverige och nuvarande EU-länder. Vi har här en stor resurs. Regeringen ser med allvar på denna fråga, och det är också därför som vi redan i början av 1992 startade arbetet för att finna former för kompensatoriska åtgärder. Jag har på grund av det pågående arbetet ett mycket gott hopp om att finna sådana former. Jag vill ytterligare poängtera att hela regeringen har en gemensam syn i denna fråga och att detta är något som vi i alla sammanhang tar upp till diskussion. Jag vågar påstå att jag under de två år och litet mer som jag har suttit som justitieminister också har upplevt att man mer och mer utom - lands inte bara bland EU-nationerna, utan också på andra håll - lyssnar och intresserar sig för det sätt på vilket vi arbetar. Det är helt rätt som Widar Andersson säger: Vi får inte blunda för problemet. J ag vågar nog påstå att vi har ögonen vidöppna och försöker utnyttja alla de vägar som finns för att Sverige aldrig skall behöva ge upp målet ett narkotikafritt samhälle.
Fru talman! Jag vill bara ställa en mycket kort fråga. Statsrådet sade fullt riktigt att många som i dag är anställda inom Tullen kommer att bli överflödiga vad gäller deras nuvarande arbetsuppgifter. Jag vet en del som t.o.m. är oroade för att de skall bli arbetslösa. Nu sades här någonting att man tack vare detta skulle kunna få bättre resurser för att få tag på det knark som förs in illegalt. Jag vet att statsrådet inte kan garantera någonting för framtiden.

Fru talman! Jag är väl medveten om den oro som finns bland personalen inom Tullen. Jag har också full förståelse för detta. Det är helt mänskligt att oroa sig för en osäker framtid. Man vet att förändringar kommer, men man vet inte hur de kommer att se ut. Jag kan naturligtvis inte ge några garantier som de enskilda individerna inom den nuvarande tullverksamheten kan ta till sig. Dessutom kan jag för litet, eftersom Tullen som sådan ligger under Finansdepartementet. Men det arbete som jag talat om bedriver vi gemensamt. Utgångspunkten för vårt arbete är att med de förändringar som uppkommer, och de lösgjorda resurser som vi därmed får, på bästa sätt hitta vägar för att bli ännu bättre på att kontrollera bl.a. narkotikan i Sverige. Vad det kommer att innebära för de enskilda individerna förstår säkert Sten Andersson i Malmö att jag inte kan uttala mig om. Men vi ser möjligheten att använda lösgjorda resurser för att lägga extra kraft på annat viktigt arbete.